Herr talman! Jag tycker också att detta har varit en mycket rolig debatt. Jag skulle gärna vilja tala mycket längre om dammar, eftersom det är ett av de intresseområden jag har. Jag har studerat hur dammar fungerar i många länder. Miljöpartiet anser också att miljöräkenskaper skall föras. Det har vi ansett i tio år, så länge som vi har funnits parti. Det som på kort sikt ser ekonomiskt lönsamt ut kan många gånger bli så ekologiskt förödande att ekonomin blir sämre än när man startade det kortsiktigt ekonomiskt lönsamma projektet. Jag anser att Narmada-projektet hör hit. Det är en ekologisk katastrof man bygger upp här. Det är ekologiskt svårt i Indien redan i dag. Det är helt andra saker än dammbyggen som behövs. Som jag nämnde förut är det bevattning som är det centrala, eftersom man får ut ganska litet energi. Jag vet att Indien i och för sig behöver energi. Man använder ungefär lika mycket elenergi för sina 850 miljoner innevånare som vi gör i Sverige med våra Jag talade i går, tillsammans med en grupp kvinnliga parlamentariker, med Olga Havlova från Tjeckoslovakien. I stora delar av Tjeckoslovakien finns inte längre rent vatten. 30 % av graviditeterna hos unga kvinnor är riskgraviditeter. Många barn föds missbildade. Det kemiska ökenscenario i Centraleuropa som förelades mig för ca 15 år sedan är kusligt nära. Här har vi en möjlighet att försöka bygga upp det igen. Det är omöjligt att i dag säga någonting om hur svårt det är. I Indien skulle man kunna förhindra att denna utarmning av vattenresurserna sker. Det är detta det handlar om. När försaltningen kommer är det en utarmning av vattenresurserna. Det kan sluta med att man har mindre rent vatten för befolkningen än vad man har i dag, och de har ett dåligt utgångsläge redan nu. Detta är mycket allvarligt. Så är det över hela jorden. Vi hade en kamrat som var i Kazakstan och såg hur det ser ut i saltöknen runt Aralsjön. Den har uppstått genom att man har använt så mycket vatten att man motverkat naturliga fluktuationer i floderna. Det blir alltså en försaltning och ett ökenliknande landskap.

Herr talman! Jag vill understyka det som jag tror vi är överens om, nämligen vikten av ett bra samspel mellan ekonomi och ekologi. Jag tror att ni håller med mig, när jag säger att man inte enbart kan se till de miljömässiga konsekvenserna. Man måste också se på de ekonomiska, om vi skall få utvecklingen att fungera väl. Jag hävdar på samma sätt mot dem som vill driva en ensidig tillväxt att detta inte är hållbart i längden om man inte tar hänsyn till miljön. Därför har vi formulerat som en av de bärande principerna i den ekonomiska politiken att vi skall sträva efter en uthållig tillväxt med en balans mellan ekonomisk tillväxt och miljön. Detta är ett arbete där vi på intet sätt har alla lösningar färdiga. Vi har svåra avvägningar framför oss där. Jag tycker att det vore rimligt om ni kunde se och erkänna den inriktningen och ta det som utgångspunkt för en konstruktiv diskussion framöver. Regeringen har tillsatt en utredning om miljöräkenskaperna. Den har presenterat ett värdefullt underlag, som visar att det kanske är mer komplicerat att åstadkomma det vi vill än vad vi trodde för ett år sedan. Men med detta som utgångspunkt kan vi arbeta vidare med att föra in de miljömässiga och ekologiska synpunkterna i de ekonomiska bedömningarna och den ekonomiska redovisningen. De sker mycket, även om vi inte alltid har svaren färdiga på alla frågor. Jag kan hålla med Ragnhild Pohanka om de problem vi ser i Östeuropa i spåren av den planhushållning som lett till mycket allvarliga miljökonsekvenser. Jag hade för en tid sedan tillfälle att träffa min tjeckiske kollega och resonera om den förändringsprocess som man står inför och behovet av att ta hänsyn både till människan och miljön i omställningsprocessen. Jag vill tillägga ett par ord, eftersom vi fört en diskussion om Världsbanken och dess roll. Jag vill ge ett par exempel som ger bra belägg för den inriktning som Världsbanken har på miljöområdet. Banken gav förra året ett lån på 117 miljoner dollar till Brasilien för att stödja landets nationella miljöprogram. Huvudsyftet är att stärka de myndigheter som har miljövårdande uppgifter. Det skall bl.a. ske genom utbildning och tekniskt bistånd. Lånet möjliggör också ett förbättrat skydd för utsatta områden längs Brasiliens Atlantkust. Det är ett exempel på den inriktning som jag anser är bra. Ett av bankens första lån till Polen var ett miljölån på 18 miljoner dollar. Pengarna används till den polska regeringens arbete med att skapa en övergripande miljöpolitik för landet. Detta är två goda exempel på den inriktning jag har beskrivit. Jag vill betona vikten av att vi engagerar oss från svensk sida, även om vi inte har annat inflytande än det som följer av vår relativa styrka i banken. Vi kan ändå på detta vis verka för sådana viktiga samhälleliga mål som en god miljö och rättvis fördelning.

Fru talman! Jag tycker att det förtjänar att sägas att vi i Sverige har en utomordentligt god barnhälsovård. Vi har världens lägsta spädbarnsdödlighet; den ligger under 6 ". Vi har bedrivit ett oerhört framgångsrikt arbete för att förhindra olycksfall bland små barn i form av säkerhetsarbete på trafikområdet, i hemmen, inom barnomsorgen, osv. Det finns en del oroande tendenser när det gäller barns hälsa, dels i fråga om utvecklingsstörningar -- dvs. det är inte fråga om störningar i fysisk mening utan om oroliga barn --, dels i fråga om utveckling av allergier. Man får trots detta naturligtvis inte slå sig till ro med det som är bra. Precis som Ingrid Ronne Björkqvist sade har vi tidigare diskuterat denna fråga. Ett av skälen till socialstyrelsens uppdrag är att även jag ser att det finns anledning att följa upp den integrering som har skett i primärvården. Vi har enligt min uppfattning anledning att vara uppmärksamma på att inte barnhälsokompetensen utarmas, utan att man faktiskt vidmakthåller kompetensen när det gäller barnhälsa. Sedan till Ingrid Ronne-Björkqvists konkreta fråga om skolhälsovården. Det är riktigt att vi diskuterar hur tillsynen över skolhälsovården skall se ut, men jag är däremot inte riktigt säker på att det bör vara fråga om en organisatorisk samordning mellan barnhälsovård och skolhälsovård. Det är alldeles riktigt att det bör finnas en samverkan och en gemensam samsyn och att det skall vara möjligt att följa barns hälsa och också följa upp hur skolhälsovården fungerar. Det finns emellertid skäl att, innan man tar ställningi frågan, ytterligare diskutera om man därifrån skall gå till en direkt organisatorisk samordning av barnhälsovård och skolhälsovård. Sedan till frågan om flyktingbarnen. Det är förskräckligt att barn lämnar Sverige utan att här ha fått en vaccination om detta hade varit möjligt. Det är också förskräckligt att vi inte ger våra barn -- oavsett om de är flyktingbarn eller inte -- en god barnhälsovård. Jag skall göra allt jag kan för att också dessa barn skall omfattas av en god hälsovård. Men man bör inte som Ingrid Ronne Björkqvist beskriva den hälsovård barnen har fått som förskräcklig. Vi har kunnat göra mycket mer, och vi skall göra mycket mer, men barnen har ändå fått en viss hälsovård. Vi bör nyttja alla tillgängliga resurser för att ge dessa barn en bra hälsovård när de är i Sverige -- oavsett om de skall stanna här eller om de skall lämna Sverige för ett annat land.
Fru talman! Jag håller med om att vi har en bra barnhälsovård. Men det går väldigt fort att rasera det som det har tagit många år att bygga upp, och det är därför viktigt att agera snabbt när man märker att det går utför. Socialministern tycker inte att min beskrivning av flyktingbarnens situation är riktigt korrekt, utan hon menar att jag svartmålar. Men är inte den beskrivning som socialstyrelsen ger i sin rapport förskräcklig? Jag tycker inte att man skall se på de barn som får barnhälsovård utan på alla dem som inte får sådan vård. Jag blev oerhört chockerad över att finna att dessa missförhållanden fortfarande råder. Jag fick ett telefonsamtal om ett barn på 18 månader som hade varit i Sverige i 10 månader och som enligt beskrivningen hade en helt klar CP CP-skadan hade inte upptäckts. Barn med denna skada måste få behandling på direkten för att kunna behålla så mycket som möjligt av muskelfunktionen. Jag ringde därför till den aktuelle barnhälsovårdsöverläkaren. Jag pratade dessutom med Christina Rogestam i samband med att jag råkade träffa henne, och jag fick då uppgift om att allt fungerade bra och att den oupptäckta cp-skada var ett olycksfall i arbetet. Jag blev därför ledsen när jag såg i rapporten att det fortfarande finns barn som inte får den hälsoövervakning och den sjukvård som även flyktingbarn skall ha rätt till. Jag tycker att det är förskräckligt att det konstateras att vi inte klarar av att uppfylla barnkonventionens krav. Jag håller alltså fast vid att något måste göras väldigt snabbt och att det också är möjligt att göra något snabbt. Det är inte alls krångligt att plocka in dessa barn inom barnhälsovårdens ram. Jag jobbade inom barnhälsovården i 20 år innan jag kom in i riksdagen och arbetade då som läkare med barnhälsovård 20 timmar i veckan. Vi tog då in adoptivbarn från u-länder väldigt snabbt, och vi fick det att fungera bra. Vi har nämligen inom barnhälsovården sådana resurser att vi kan prioritera vård av barn som verkligen har behov av det. Detta är alltså viktigt. Det är grymt att dessa barn utsätts för bl.a. provtagning som inte är nödvändig. Viktiga diagnoser missas, men barnen utsätts alltså dessutom för en skrämmande behandling i och med att de tas om hand av personal som inte är van att handskas med barn. Det är alltså nödvändigt att personal med specialistkunskaper -- läkare, sköterskor och psykologer -- tar kontakt med dessa barn direkt när de kommer till Sverige.
Fru talman! Vi är, Ingrid Ronne-Björkqvist, helt överens om beskrivningen. Barn som kommer till Sverige skall inte förnekas hälsovård om vi kan ge dem hälsovård -- och det kan vi. Vad jag vände mig emot var att Ingrid Ronne-Björkqvist sade att den hälsovård barnen har fått inte har varit bra. Jag tror att den hälsovård barnen har fått har varit bra. De som inte har fått hälsovård bör få det. Jag skall göra vad på mig ankommer för att så fort som möjligt se till att detta kan fungera. Jag vet att vi också, genom de uppföljningsprogram som nu har dragits i gång, rent konkret skall kunna komma åt den här typen av bekymmer.
Fru talman! Jag vill hålla fast vid att den hälsovård som erbjuds inte alltid är av den kvalitet som man har rätt att kräva i Sverige. Fortfarande är det nämligen i stor utsträckning läkare och personal som är utbildade för vuxna. Detta är ett typiskt ansvarsområde för barnspecialister, eftersom flyktingbarn är så svårt störda. Det som är verkligt skrämmande är att det finns barn som inte får någon hälsovård alls. Det är ju fullständigt oacceptabelt. Det måste omedelbart åtgärdas. Jag hoppas att socialministern gör detta. Har man t.ex. tänkt sig någon akutöverläggning med ansvariga inom barnhälsovården för att höra hur man snabbt skall kunna få barnläkare och barnsjuksköterskor som tar ansvar för flyktingbarnen direkt när de kommer till Sverige?
Fru talman! Vi fick ju rapporten till departementet för bara någon dryg vecka sedan. Det har under en tid pågått ett arbete mellan arbetsmarknadsdepartementet och socialdepartementet. Man har också på arbetsmarknadsdepartementet, som har invandrarverket som sin myndighet, arbetat för att få fram uppföljningsprogram på detta område också när det gäller barnens hälso och sjukvård. Vi skall naturligtvis mycket skyndsamt se till att denna typ av frågor tas upp i överläggningar bl.a. med sjukvårdshuvudmännen så att dessa barn skall få sin hälsovård när de är i Sverige.

Fru talman! Vi inleder vänsterpartiets motion med att tala om att vi är besvikna. Man blir naturligtvis besviken efter att ha följt arbetsmiljöfrågan under en rad år och hört många i ansvarig ställning säga att det är en av våra viktigaste frågor. I valrörelsen år 1988 ansågs det vara den allra viktigaste frågan, åtminstone för LO-grupperna. Det lovades att man skulle ta itu med arbetsmiljöproblemen. När man sedan ser på slutresultatet, nästan tre år därefter, finner man att det i praktiken egentligen inte har skett någon större förändring. Det är naturligtvis mycket tragiskt, framför allt för människor som arbetar i arbetsmiljöer som inte alls är bra och som kanske ser framför sig arbetsuppgifter som kan vara mycket besvärande. Regeringen har faktiskt inte lagt fram något förslag av konkret innebörd som man i dag skulle kunna säga förbättrar arbetsmiljön. Man satsar på rehabilitering av människor, och man satsar på vissa arbetsplatser, och det är mycket bra. Det är nödvändigt att göra det. Men detta gäller inte för framtiden. Vi skapar nya arbetsorganisationer varje dag. De förändras, och i det sammanhanget är rehabiliteringen inte mycket värd. Det är från den utgångspunkten man måste se det. Man gör samma fel nu som när lagen tillkom år 1978. Man vidtar inga åtgärder för att se till att arbetsorganisationerna förbättras. Förslagen som gäller samordning mellan arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen saknas. De har troligen skickats till en utredning igen. Någon skall titta på dessa frågor, och man kan inte lägga fram förslagen och ha några åsikter. Det är den avgörande frågan. Vilka förslag läggs då fram? Det skulle kunna bli litet mera av brottsbekämpning mot oresonliga arbetsgivare. Man skulle kunna göra några förändringar i målskrivningen, vilket är bra. Detta har dock ringa värde konkret för arbetsmiljön. Men det kanske har ett politiskt värde att man ställer sig bakom detta, och det skall inte jag ta bort. Det handlar således om svikna löften. Jag skulle vilja säga att detta vallöftessvek är värre än de övriga sveken om skatteomläggningens effekter, sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen. I regel rör det sig om kvantitativa ingrepp där man försämrar, men i det här fallet låter man bli att göra något som verkligen berör människor. Det är avgörande för människans liv eller död, hälsa eller ohälsa och trivsel eller vantrivsel i tillvaron. Därför tycker jag att det här är avsevärt mycket värre. Jag tror också att man nonchalerar den här frågan och låter andra krafter i samhället bestämma på vilken nivå man vill ha arbetsmiljön när det gäller lagstiftningen. Vi har en stor debatt om att Sverige halkar efter och att Sverige är slut som industrination. En del tycker här, vilket jag kunde märka, att vi inte skall ha någon arbetsmiljö efter industrimåttstock, samtidigt som man hävdar att vi skall öka vår konkurrenskraft. Dessa argument går inte riktigt ihop. Det har här talats om arbetsmiljön och vad som är utgångspunkten för vår konkurrenskraft. Jag instämmer i den analys därav som presenterades i Aftonbladet häromdagen. Men det är faktiskt den bristande produktiviteten som i dag är Sveriges stora problem. Det man inte berör och den fråga man inte törs ta upp är arbetsorganisationerna, människors inflytande och engagemang. Det är just detta som helt ställs åt sidan, som det måste handla om framöver. Om alla människor i samhället skall vara välutbildade och vi skall ha en hög teknisk standard måste vi ha en demokratisk arbetsorganisation, och då utgör arbetsmiljön en hörnpelare. Jag vill erinra om att när det gäller arbetsmiljön har vänsterpartiet ett mångårigt förflutet. Hittills har det varit så att det vi föreslår har varit något av morgondagens förslag. Vi drev asbestfrågan. I början av 80-talet blev det till sist beslut om förbud. Det tog tio år. När 1978 års lag kom till påpekade vi det allvarliga i att inte makten i företaget fanns med om människor skulle bli utslitna. Arbetsmiljölagen kunde inte göra något åt belastningsskador och förslitningsskador. Det var i stort sett förhandlingsfrågor och MBL-frågor. Vi ville ha in dessa frågor i arbetsmiljölagen. Vad hände? Hanteringen av belastningsskador utgjorde ändock grunden för 1988 års vallöften, men nu gör man ingenting. Vi utgår ifrån att de arbetande och arbetsgivarna inte har något gemensamt intresse. Arbetsgivarna har ett rent ekonomiskt intresse medan de arbetande har sin hälsa att ta hänsyn till. Med denna utgångspunkt föreslår vi att fackliga organisationer och skyddsombud skall ha rätt att stoppa farligt arbete, även om det inte föreligger någon akut risk för skada. Den enskilde arbetaren skall få möjlighet att ställa rättsligt skyddade krav på arbetsköparen och kunna gå vidare. Den enskilde skall kunna vägra att utföra ett farligt arbete. Arbetsköparens skall åläggas ett strikt straffrättsligt ansvar för arbetsmiljöbrott. Man måste ha en morot eller ett tvång -- t.ex. i form av företagsbot -- för arbetsgivaren -- så att denne ser till att förbättra arbetsmiljön. Arbetarskyddsstyrelsen måste ha en mera offensiv inriktning. Föreskrifterna skall vara tvingande. Skiftarbete skall endast godkännas i undantagsfall. Ackord skall minskas eller förbjudas. Det är en lång rad av åtgärder som vi föreslår. Alla förslag har den utgångspunkten att de skall värna om arbetsmiljön och den enskilde som arbetar i den. Vi anser att regeringens förslag är alltför vaga. Det är egentligen svårt att förstå att hela utredningsapparaten med arbetsmiljökonventionen drogs i gång utan att det kommer mer på bordet och blir resultat i propositionen. Vi har en dålig arbetsmiljö, och den förbättras tyvärr inte. Utvecklingen i samhället går fortare än åtgärderna för att förbättra arbetsmiljön sätts in. Det allvarliga är nog att arbetssjukdomarna ständigt ökar. Vi kan ta till åtgärder när det gäller arbetsskador och olyckor i större utsträckning. Vi känner till mycket av som händer, och vi kan minska olycksfallen. Men däremot ökar arbetssjukdomarna. Alla undersökningar visar att mörkertalen är mycket stora. Sjukdomar och skador anmäls inte. Man får därför egentligen ingen bild av vilka problem arbetslivet förorsakar och som hamnar i samhällets vård -- och omsorgsapparat. Många människor blir egentligen mycket sjuka av att arbeta, och vi har inget bra grepp om det i dag. Det är ett problem. Denna utgångspunkt bör vara mycket viktig när man fastställer hur man skall klara av arbetsmiljön i fortsättningen. Arbetsmiljön har således stor betydelse för de anställda, men arbetsköparna har ekonomiska intressen. Lagen måste därför formuleras utifrån makten i företagen. Om man även i fortsättningen har en lag där det förutsätts att arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt intresse tror jag att man missar en stor del av det som kan göras. Det är trots allt så att arbetsgivaren har sitt huvudsakliga intresse formulerat i aktiebolagens 12 kap. 1 § andra stycket där det står att det huvudsakliga intresset är att bereda aktieägarna vinst. Det kan väl knappast någon bestrida. Att då tro att man i samverkan skall kunna klara av arbetsmiljön är väl en illussion som redan har krossats. Boven är de kortsiktiga vinstkraven, som ökar än mer. Vi vet ju att riksdagens och regeringens hantering av ekonomiska kalkyler och utsikter ändras med tre månaders intervaller. Hur går det då till i företagen när man har den inriktningen? Var får arbetsmiljöfrågorna plats? Det har byggts en lagstiftning på klasssamarbetet, där statsapparaten och alla organisationer skall vara företrädda tillsammans. Detta är det klassiska klassamarbetet. När man nu från regeringens sida bygger upp hela den här lagen säger man ironiskt nog från svenska arbetsgivareföreningen att man inte vill vara med. Man kan däremot tänka sig att vara med i underkommittéer och annat, men man vill inte ta ansvar för statsapparaten och ha någon kooperativ ordning. Det är ganska intressant. Man hade dock kunnat hoppats att det hade varit fackföreningsrörelsen som hade haft dessa invändningar och sagt att det rör partsfrågor, att man inte kan överta statens roll och sitta göra upp om det som riksdagen, lagstiftaren, borde bestämma. Vad händer nu? SAF går ur detta men kommer att sitta med i arbetsgrupper och bedriva lobbyverksamhet. Vad har socialdemokratin för åsikt om detta? Vad har man för framförhållning? Vad händer med svensk lagstiftning. Jag vet inte om det är Kjell Nilsson eller Mona Sahlin som har funderat över detta, men nog borde man väl ägna en tanke åt det. En av hörnpelarna i socialdemokratins bygge rasar nu. Jag har inte sett till några motdrag från regeringens sida. Hur skall arbetsmiljölagens intentioner kunna förverkligas? I arbetsmiljölagen står oerhört mycket som är vackert och fint, och jag har haft skäl att instämma i det många gånger. Förverkligandet utgör däremot ett problem. Arbetarskyddsverket, arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen har en roll. De skall fylla ramlagen med något vettigt. Hittills har de sagt att de skall ta det mycket försiktigt, och de har haft en mycket låg profil. Normgivningen har gått mycket långsamt, och hela föreskriftskarusellen har varit mycket vag. Det har kommit mycket kritik från arbetarna därför att det inte händer någonting. Från vänsterpartiet har vi sagt och krävde återigen som inriktning för arbetsmiljöpolitiken att föreskrifterna skall vara formulerade på ett sådant sätt att de är mer precisa, ställer krav på den som har ansvar för arbetsmiljön -- dvs. företag och myndigheter -- och ger stöd i förhandlingar till den arbetande parten. Man kan knappast säga att utvecklingen har gått i den riktningen. Dessutom finns det synpunkter på arbetsmiljö och ekonomi. Man utgår ifrån att föreskriftsarbetet skall medföra någon form av ekonomisk nytta. Man gör en kalkyl där man ställer kostnaden för en åtgärd i relation till den nytta man åstadkommer. Det kanske man måste göra. Men om man gör det på arbetsmiljöområdet och vet att det leder till skador och ohälsa, får det orimliga konsekvenser. Högsta visdom är i dag att om effekterna av en satsning på en och en halv miljon inte blir tillräckligt stora, kommer inte arbetarskyddsverkets styrelse att föreslå några föreskrifter. Det är då inte ekonomiskt realistiskt. Människor kan dock bli sjuka. Det kanske bara blir 25 när man har tänkt sig 100, och då offrar man 25. Riksdagen borde naturligtvis ta avstånd från denna typ av resonemang och värderingar. Det är egentligen inte arbetarskyddsverkets fel, utan lagens ramlagskaraktär där brukarintressen och lönsamhetsintressen får stå som motpoler. Det är en helt obegriplig ståndpunkt om man vill hävda arbetsmiljöns betydelse. Vår utgångspunkt är således att fackföreningarna behöver maktmedel. Som jag sade tidigare föreslår vi en rad sådana maktmedel. När det gäller frågan om att stoppa farliga arbeten reserverade man sig t.o.m. från LO centralt i arbetsmiljökommissionen till förmån för att skyddsombuden skulle få avbryta arbete som inte är direkt livshotande, vilket egentligen är innebörden av dagens lagparagraf. Vänsterpartiet har alltså stöd av LO centralt, mot regeringens förslag och mot tre nöjda borgerliga partierna. Om man vill stärka det lokala arbetsmiljöarbetet, och lägga tyngdpunkten på syddsombud och fackföreningar är ett stopp faktiskt oerhört stimulerande. Vi i vänsterpartiet vill inte stanna vid att enbart låta skyddsombud ha möjlighet att stoppa arbete som ger skada. Även fackföreningar skall kunna göra det. Man kan även fundera över om vår arbetsrättslagstiftning över huvud taget skall förbjuda strejker när det gäller frågan om arbetsmiljö. Arbetsmiljöstrejk borde kunna accepteras. Nu föreslår regeringen att det i brottsbalken skall införas ett särskilt arbetsmiljöbrott. Frågan lyfts upp i och med detta. Men som vi sagt i vår motion är regeringen som vanligt släpphänt. De som skall bevisa att skada har skett på grund av oaktsamhet eller på grund av att en mängd saker har försummats vet hur svårt det är att fälla någon i sådana fall. Vi i vänsterpartiet menar därför att företag och myndigheter måste ha ett strikt ansvar på den här punkten. Detta ansvar bör utformas med utgångspunkt i att de arbetande inte har makten över sin arbetssituation. Det är så att arbetet organiseras på arbetsköparens premisser. Det gäller arbetsorganisation, löneform, arbetspass, utbildning, egentligen allt, därför bör arbetsköparen också ha ansvaret. En naturlig följd av regeringens förslag i proposition 1990/91:140 angående ett bättre befästande av arbetsgivarens eller arbetsköparens strikta ansvar för arbetsmiljön borde också vara att arbetsgivaren eller arbetsköparen kan dömas vid skador och sjukdomar. En viktig fråga angående arbetsmiljön är naturligtvis löneformer och ackord. Det gäller inte bara industrin utan servicesektorn och den privata sektorn. Det gäller över huvud taget vilka krav man ställer på dem som arbetar. Löneformen har betydelse. Nu har regeringen lagt fram förslag om att löneformen skall beaktas i lagstiftningen. Det har även tidigare stått att vi skall ha en bra arbetsmiljö, men nu har ytterligare en detalj tillkommit, nämligen hur den skall beaktas. Vi i vänsterpartiet vill ha en strikt lagstiftning, så att man kan se till att ackordsliknande arbetsuppgifter förbjuds. Det är ett led i att få en bra arbetsorganisation. Olika typer av premier, närvaropremier och liknande belöningssystem kan näppeligen stimulera till en bra arbetsmiljö, en bra arbetsorganisation eller en bra sammanhållning i arbetet. Det bör förbjudas i lag. Vill man ha ett oerhört konkurrenskraftigt näringsliv bör vi naturligtvis sträva efter att få engagerade människor som inte känner tvång inför sin arbetssituation. Den psykosociala arbetsmiljön som var ett stort debattämne tidigare och som behandlades i ett särskilt litet häfte, där man inte på något sätt kunde närma sig den psykosociala frågan, handlar egentligen om vårt välbefinnande och om MBL. Det är vad som nu saknas. Det går man totalt förbi. Visserligen kan man säga att det är väldiga problem med den psykosociala arbetsmiljön, men egentligen handlar det om arbetsorganisationens innehåll och om hur MBL utformas. Hur många arbetsskador och olycksfall skall vi tillåta i vårt land? Och jag skulle vilja beteckna att detta i dagens situation inte blir bättre utan att vi snarare kan se en försämring, vilket egentligen är ett nederlag för vårt samhälle och ett nederlag för den organisation och den utveckling som vi har haft i samhället samt för arbetsmiljölagen och dess premisser. Fru talman! Vänsterpartiet står naturligtvis bakom alla sina reservationer i betänkandet, men jag yrkar bifall till reservationerna 3, 5 och 19.

Fru talman! Under årens lopp har ju arbetsmiljön genomgått förbättringar. Men samtidigt förändras både företag och processer; nya ämnen, verktyg och maskiner kommer in i hanteringen. Det gör att vi på alla nivåer måste vara uppmärksamma och anpassa lagar och bestämmelser efter de nya förhållandena. I en motion från allmänna motionstiden beskrev vi vår syn på det goda arbetet i dess naturliga beroende av en mängd kringförhållanden, t.ex. möjlighet till kortare och flexibel arbetstid, trivsam och sund miljö, företag i mänsklig, överblickbar storlek, där de anställda har möjlighet att påverka och ta eget ansvar. Något som mera sällan nämns är att arbetsmiljön naturligtvis påverkas av den yttre miljön och att alla på arbetsplatsen påverkas av de båda miljöerna i förening. Miljöpartiet de gröna har ofta påpekat att gränsen mellan arbetsmiljö och yttre miljö inte är distinkt, men vi har inte fått mycket gensvar. Efter det att vi i en motion har yrkat på att man skall ta hänsyn till detta, särskilt i de områden där den yttre miljön är svårt nedsmutsad, kom signaler från regeringshåll bl.a. i propositionen, om att detta förhållande skulle observeras. Jag har också sett att en enskild socialdemokratisk riksdagsman har väckt en liknande motion. Kanske är det snart tid för ett gemensamt beslut om att yrkesinspektionen bör lägga stor vikt vid att sammanväga riskerna för arbetsmiljö och yttre miljö. Till att börja med borde de mest utsatta arbetsmiljöerna i de sämsta yttre miljöerna kartläggas och observeras. I samma översiktliga motion betonar vi också behovet av en grönare syn på ekonomin, vari miljöfrågorna -- överlevnadsfrågorna -- överordnas de ekonomiska frågorna för att vi skall få ett friskt och långlivat samhälle. En god början görs nu genom att det ofullständiga BNP-begreppet börjar sättas i fråga. I en annan motion drar vi fram problemet med att s.k. besvärliga personer ''oskadliggörs'' genom att man sätter dem på meningslösa arbetsuppgifter. Det är naturligtvis oacceptabelt att tillgripa en sådan lösning. Personalledning och fack bör kunna lösa sådana problem gemensamt Med de högteknologiska hjälpmedlen har vi fått utmärkta arbetsredskap, men också nya hälsoproblem, som uppkommer som synergistiska, och därmed också svårspårade, hälsoeffekter. Metallsyndromen och de ökande doserna av elektromagnetisk strålning utgör sådana kombinationer där forskarna ännu måste erkänna att de inte kan överskåda effekterna på levande organismer. Så kommer det också berättelser om personer, som efter långt lidande, fullständigt oförstående från läkare och diagnosen psykiska besvär äntligen får upprättelse när det konstateras att de är elallergiska. Också centerpartiet har tagit upp elöverkänslighetens problem och kräver ytterligare forskning. För en kort tid sedan kom en rapport om att man med psykoterapi kunde ''bota'' elallergi. Det är enligt min mening ganska chockerande att ta bort kroppens varningssignaler och påstå att det leder till bättring. Vad händer i kroppens celler vid fortsatt bestrålning när varningssignalerna satts ur spel? Inte släcks en branda av att man stängt av brandvarnaren. Vi har gett regeringens beskrivning av den goda arbetsmiljön beröm och föreslår att den skall kunna tjäna som rättesnöre för Sveriges ståndpunkter i arbetsmiljöfrågorna vid överläggningarna om EG harmoniseringen. Utskottet svarar välvilligt att detta inte kan anses vara erforderligt, och vi hoppas att så är fallet. De ensamarbetandes arbetsmiljö kan ge många människor svåra problem, då de just genom att de arbetar ensamma inte uppmärksammas i samma grad som övriga. De ensamarbetandes problem behöver analyseras, särskilt vad beträffar den hos dem ofta bristande stimulansen i arbetet -- även om det naturligtvis finns ensamarbetande som i sitt arbete finner tillräcklig stimulans. Centern har tidigare väckt en motion om detta, och jag hörde nyss att man i centern stöder den också i dag. Vad beträffar de förslag som gäller företagshälsovården har vi inom miljöpartiet inte lagt fram någon egen motion. Företagshälsovården bör dock enligt vår mening, som tidigare avsetts, främst inriktas på förebyggande åtgärder. När det gäller patientavgifter eller inte anser vi att den förebyggande vården också i fortsättningen skall vara avgiftsfri. Vi får väl återkomma med egna motioner om detta vid nästa motionstillfälle. I ett särskilt yttrande tillsammans med centern och folkpartiet liberalerna instämmer vi med regeringen om att personalekonomiska redovisningar bör bli allmänt förekommande, men naturligtvis bör både redovisningens innehåll och frågan om vem som skall ta emot informationen diskuteras ingående. Viktigt är det i detta som i så många andra sammanhang att man inte gör intrång i den personliga integriteten. Det här korta inlägget slutar jag med deklarationen att vi naturligtvis stöder alla reservationer där vi finns med och att vi yrkar bifall till reservation 4, 12

Fru talman! Kjell Nilsson framhöll i sitt anförande hur viktigt det är att arbetslivsfondens medel används till åtgärder som syftar till att förbättra kvinnors arbetsmiljö. Detta har också jag framhållit. På den punkten råder det alltså inte några delade meningar. Jag vill ändå något utveckla våra synpunkter och tala om varför vi anser att det är mycket viktigt att de här pengarna används just till att åstadkomma en bättre arbetsmiljö för kvinnor. När det i dag talas om kvinnors arbetsskador och arbetssjukdomar är det de typiska kvinnoyrkena inom den offentliga sektorn som man refererar till. Mer än hälften av alla yrkesverksamma kvinnor återfinns ju inom denna sektor. Därför får de skador som kvinnor där drabbas av ofta representera kvinnors arbetsskador i allmänhet. Men i dagens samhälle betonar man ju också vikten av att kvinnor söker sig till mera icke-traditionella och mansdominerande yrken. Det är inte enbart i jämställdhetssyfte som vi talar i de termerna. Många gånger måste ju kvinnor ta de arbeten som finns på en ort. Det är dock i mansdominerande yrken som kvinnorna löper den största risken att få sjukdomar eller skador. Kvinnorna har alltså gått ut i ett arbetsliv som inte har varit anpassat till deras förutsättningar. Verktygen t.ex. är tillverkade för manshänder. Nu ser vi symtomen på vad tunga luft och ensidiga arbetsrörelser resulterar i. 30 år gamla kvinnor kan ju ha arbetsskador. Ofta är sådana här arbetsskador helt onödiga. Arbetstakten är helt enkelt alltför hög, och verktygen är inte, som sagt, anpassade till kvinnornas förutsättningar. Mot den bakgrunden betonar vi att det är viktigt att förhållandena ses över på sådana här arbetsplatser. Det gäller ju att göra arbetsplatserna mera lämpade och arbetsvänliga med tanke på just kvinnorna. Detta är möjligt att åstadkomma genom de medel som finns inom arbetslivsfonden. Vi har också förhoppningar om att så kommer att ske.

Fru talman! Jag konstaterar att det bara var sedvanlig socialdemokratisk vulgär förvanskning av moderaternas inställning i arbetsmiljöfrågorna. Jag kan tala för Kjell Nilsson att jag har arbetat mycket och nära i skyddskommittéerna och vet vad jag talar om. Jag har dessutom erfarenhet från ett tjugotal olika typer av arbetsplatser där jag har varit verksam. För att visa ytterligare på det intresse som jag hyser för det här området skall jag fråga Kjell Nilsson ett par saker. Jag har förut varit inne på detta när arbetsmiljökommissionen arbetade. Det var skandalöst dålig information till oss i oppositionen som satt med i det råd som var specialtillskapat. Vi var ett par gånger kallade till rådet. Det sades -- det var på den tid då Ingela Thalén höll i rådets arbete -- att den lilla gruppen även i fortsättningen skulle inkallas till information och bli kvar även sedan kommissionen hade avslutat sitt arbete. Jag har inte hört någonting sedan dess. Kjell Nilsson kanske kan ge mig en upplysning. Jag har inte ens fått det betänkande som arbetsmiljökommissionen utgav, för det var slut och ingen tillskickade mig ett heller, trots att jag satt med i rådet. Så den kontakten från regeringens sida och när det gäller att informera oss som arbetade med dessa frågor var mycket dålig och väl värd all kritik. Kjell Nilsson svarade inte -- jag förstår att han inte hann -- på min fråga om de arbetsmiljöförbättringar som man har för avsikt att få till stånd med hjälp av arbetslivsfondens pengar, drygt 5 miljarder per år. Har man förutsatt några prestationsanalyser från bidragsmottagarna, eller hur tänker man göra en utvärdering för att få veta att pengarna -- egentligen i enorm storleksordning -- verkligen blir till nytta och inte används till propaganda eller i populistiskt syfte?